Herr talman! Jag vill också tacka miljöministern för den mycket ingående och rikhaltiga beskrivning hon har givit av det internationella miljöarbetet. Svaret innehåller ju både glädjeämnen och bekymmer och det är ju så som det tyvärr ser ut i världen i dag när det gäller miljöfrågorna. Att jag tar till orda beror bl.a. på att jag vill berätta att parlamentariker från Norden i samarbete med de nordiska industriförbunden häromdagen hade en konferens där vi just diskuterade hur industrin i de nordiska länderna tillsammans med myndigheter och politiker skulle försöka höja ambitionsnivån i industrins kamp mot miljöskador och miljörisker. Det fanns mycket positivt i den dialog som där kom till stånd. Det visade sig att de nordiska industriförbunden är beredda att arbeta internationellt i olika branschorganisationer och industrisammanslutningar för att ta itu med miljöriskerna överallt i världen. Vad som däremot är negativt är kanske att t.o.m. de nordiska industriförbunden är tveksamma till ett freonförbud, och man kan tyvärr inte riktigt följa Brundtlandkommissionens princip att man bör använda den bästa miljövänliga teknik som något land har utvecklat och alltså följa det land som har kommit längst. Det är i sådana frågor som vi politiker måste sätta åt industrin och försöka påverka den att komma längre i sitt miljöengagemang. I övrigt vill jag här också gärna instämma i det som sägs på sid. 2 i det utdelade svaret om att Sverige både i Norden och ute i Europa ofta deltar mycket aktivt ”som en ledande och initiativtagande nation”. Det vill jag gärna intyga. Det är på det sättet, och det gläds man åt när man reser utanför Sveriges gränser. Jag tycker också att det är positivt att här få veta att det bredvid kväveprotokollet, som man nu skall fatta beslut om i ECE och som ur svensk synvinkel inte går så särskilt långt, kommer att lämnas en sidodeklaration med högre krav. Det är utmärkt, eftersom det kan vara en vägvisare för andra länder. Jag tror också att det vore mycket bra om vi t.ex. tillsammans i denna kammare kunde förmå industrin i Sverige att i sin syn på konkurrensneutralitet hela tiden försöka uppnå en konkurrensbalans på ständigt lägre utsläppsnivå. När det gäller miljöfrågorna är det samma förhållande som när man försöker sänka terrorbalansens nivå. Med anledning av den diskussion som under de senaste dagarna har ägt rum om det nordiska miljöarbetet vill jag säga att man i och för sig ibland kan beklaga att de nordiska regeringarna måste fatta konsensusbeslut, eftersom det ofta blir en avtrubbning om inte alla länder vill gå lika långt. Speciellt beklagligt är det för Sveriges del. Jag vill i detta sammanhang gärna understryka Danmarks stora betydelse som vägröjare inom EG. Danmark har tillsammans med de övriga länderna i Norden på något sätt varit modellbildande för EG i kampen mot miljöriskerna. Danmark har ju också skapat möjligheten inom EG att av miljöhänsyn bryta mot majoritetsbeslut. Bestämmelsen i enhetsakten som möjliggör detta är mycket viktig. Jag tycker att vi skall tacka danskarna för detta. Jag vill avsluta med att säga att det beslut som fattades häromdagen i Oslo, att man önskar att få en ännu bättre plan mot havsföroreningar, var viktigt, eftersom de nordiska länderna måste ha mycket hög ambitionsnivå när det gäller havsföroreningar. Det skall bli en internationell konferens med deltagande av länder i både Östeuropa och Västeuropa och då vill vi gärna visa vägen till långtgående insatser mot havsföroreningar. Jag hoppas, och är nästan säker på, att vår svenska miljöminister också har förståelse för de nordiska parlamentarikernas inställning. Vi vill försöka att förmå de nordiska länderna att gemensamt gå ännu längre när det gäller kampen mot havsföroreningar.

Herr talman! Det är mig fullständigt främmande att vi från svensk sida inte skulle tala om, och det med viss stolthet, vad vi gör på miljöområdet. Sverige är ett land som är tekniskt och även miljöpolitiskt väl utvecklat. Det är lättare för ett litet land att vara det än för ett stort land där beslutsproceduren är mer omfattande. Vi skall också tillvarata möjligheten att fortsättningsvis vara pådrivande. På den punkten finns det alltså, såvitt jag förstår, alltså icke någon skillnad mellan Birgitta Dahl och mig. Det som gör EG särskilt intressant är bl.a. att man, enligt enhetsakten, inom miljöområdet kan fatta majoritetsbeslut i ministerrådet. Länderna har där olika röstetal som står i viss relation till folkmängden. Man kan genom denna beslutsordning få med de länder som är mest ovilliga; tvinga på dem bestämmelser på miljöområdet som dessa länder annars inte skulle anta. Där skiljer sig EG på ett centralt och viktigt sätt ifrån internationella konferenser, där inget land kan tvingas, utan där de beslut man kommer fram till är beroende av de länder som vill gå minst långt. Det blir då den minsta gemensamma nämnaren som blir bestämmande. Som exempel kan nämnas resultatet av Montreal-konferensen. Inom EG kan man gå väsentligt längre, eftersom man kan köra över de mest ovilliga genom att förlägga dem att gå längre. Jag tycker att detta är värt att notera. Det förhållandet att EG på så sätt lyfter genomsnittet när det gäller åtgärder för att komma till rätta med miljöproblemen innebär inte heller — vilket också Birgitta Dahl har framhållit — något hinder för att de stater som så önskar går ännu längre, såvitt detta inte leder till handelshinder. EG-domstolens beslut beträffande Danmark och returglasen är ett klart uttryck för just detta att man kan gå längre. Vidare har vi miljösamarbetet med öst, där EG redan i dag spelar en dominerande roll. Ett sådant samarbete är ju beroende både av överföring av tekniskt kunnande och av krediter. Det är i kraftfältet mellan EG och Comecon-länderna som viktiga beslut som rör vår egen miljö kommer att fattas. Här står Sverige utanför. Sverige kan inte i dag tillsammans med Västtyskland, Holland och Danmark vara med och höja den gemensamt överenskomna nivån för miljön inom EG. Sverige kan inte inom t.ex. Europaparlamentet driva opinionsarbete inom EG. Sverige kan inte heller i särskilt hög grad påverka de för vår egen miljö viktiga beslut som kommer att fattas av EG och Comeconländerna i miljöfrågor. Därför undrar jag hur länge vi skall vara till freds med den ordningen.

Herr talman! Det är utmärkt att den här översynen redan är gjord på ambassaderna. Om jag förstod statsrådet rätt har det också resulterat i en intensifiering av bevakningen. Det är självklart att vi skall delta i IAEA:s arbete, eftersom det är en oerhört viktig uppgift att försöka hindra spridning av kärnvapen. Däremot borde Sverige självfallet i FN agera för att IAEA skall slippa den dubbla och helt omöjliga rollen att både hindra spridning av kärnvapen och underlätta spridningen genom att föra ut kärnkraftteknik över världen. Det är märkligt att regeringen inte vill aktivt arbeta inom FN för att ändra IAEA:s instruktion. Jag konstaterar med glädje statsrådets uttalande att vi i FN:s olika organ skall intensifiera vårt arbete med de förnybara energikällorna, och jag ser fram emot att i höst i FN närmare kunna studera på vilket sätt vi kan intensifiera vårt arbete där.

Herr talman! Det allra bästa sättet att främja utvecklingen är det praktiska exempel som vi själva utgör, genom att visa att en omställning av energisystemet bort från både kärnkraft och fossila bränslen är möjlig. Vi möter allt större intresse. Till att börja med möttes vi mest med överseende — och faktiskt i många organ ofta med hånskratt. I mitt förra inlägg till Hadar Cars glömde jag att säga, att när de myndigheter som nu har fått i uppgift att redovisa hur en miljöanpassad energiomställning ser ut har kommit in med den redovisningen, skall den diskuteras av regeringens miljövårdsberedning. Som jag meddelade i den allmänpolitiska debatten kommer vi att inbjuda riksdagens partier till att inom miljövårdsberedningens ram granska det här. Vi gör det särskilt med tanke på hur viktig den här frågan är för oss alla här i riksdagen. Till Grethe Lundblad vill jag säga att jag tycker att parlamentarikernas behandling av ministerrådets förslag har varit nyttig. Parlamentarikerna tillstyrker faktiskt den allmänna miljöplanen, där vi har nått bättre resultat i form av konkreta åtaganden. Våra åtgärder mot havsföroreningar har inte varit tillräckligt bra. Jag hoppas att överläggningarna i Helsingör skall ge den kraft som behövs för att vi skall kunna gå ett steg längre. Jag har redan skrivit till mina kolleger, dels för att påminna om det möte vi skall ha dagen före sessionen, dels för att föreslå att vi, när vi träffas i Sofia under de närmaste dagarna för kväveförhandlingarna, skall ha en första diskussion om hur vi skall kunna motsvara parlamentarikernas krav. Så till beslutsformen. Jag har faktiskt träffat kolleger inom EG som sagt att de skulle önska att Sverige fanns med till deras hjälp, för att med majoritetsbeslut tvinga fram en bättre tingens ordning. Jag har också varit med om andra internationella — ja, t.o.m. nordiska förhandlingar — då jag har önskat att det vore möjligt att hjälpa till. Men ibland befinner vi oss i minoritet, och då kan vi inte ge någon hjälp. Dock vill jag med kraft hävda att vi, i de former vi själva har valt av omsorg om säkerhetspolitiken — vilken är till nytta inte bara för oss själva utan även för omvärlden — har möjlighet att påverka utvecklingen. Det är viktigt att vi slår fast detta och inte genom olika uttalanden gör den möjligheten mindre än den är. Jag kan försäkra att vi kommer att utnyttja denna möjlighet maximalt. Det är en styrka för den svenska regeringen att vi har en riksdag bakom oss som är så engagerad i miljöfrågorna. Det är inte alla regeringar förunnat.

Herr talman! Sveriges mål, att komma bort från koldioxid och kärnkraft, är en mycket ambitiös målsättning. Det är önskvärt att vi kan uppnå detta mål, och jag delar förhoppningarna om detta. Men jag ser ännu betydande problem på vägen, innan vi kan realisera det målet. Birgitta Dahl säger att det redan finns de från andra länder som med intresse och, om jag förstod det rätt, växande respekt följer det vi gör på detta område. Det är utmärkt om det förhåller sig så. Jag ser alltjämt huvudsakligen svårigheter med att klara de mål som vi är överens om. Jag kan tänka mig att vi så småningom tvingas till en prioritering mellan de olika målen. Då får vi se i vilken mån vi kommer att vara överens. Det är mycket bra att vi gör vad vi kan för att påverka utvecklingen, både globalt och i vår omedelbara omvärld. Jag tänker på den region som kallas för Europa. Vi skall inte missa några tillfällen till det. Det förhållandet att vi själva, på grund av den säkerhetspolitik som vi har valt, inte har det inflytande och den ställning i de här sammanhangen som annars varit möjlig får inte hindra oss från att utnyttja de kort vi alltjämt har kvar och att spela dem så skickligt vi kan.

De utsläpp som skadar vår miljö mest kommer i stor utsträckning från Europa. Jag noterar att Birgitta Dahl har gjort de erfarenheterna. Jag tycker att det är intressanta erfarenheter som hon redovisar.
Herr talman! Jag säger inte detta i provokativt syfte, Hadar Cars. Men jag har inte upplevt att våra möjligheter att påverka utvecklingen är otillräckliga. Låt mig säga som Edith Södergran: Det tillkommer mig inte att göra mig mindre än jag är. Den som har störst inflytande har det oftast i form av praktisk handling och där har Sverige en fördel som vi utnyttjar.

Herr talman! På grund av arbetsbelastning avser jag att lämna svar på Lena Öhrsviks interpellation till industriministern om vissa regionalpolitiska frågor först den 8 november.